Fru talman! Lars Johansson har frågat mig inom vilka nya branscher jag avser att föreslå oannonserade kontrollbesök, hur jag avser att utveckla kontrollverksamheten utifrån propositionen 2006/07:105 om certifierade kassaregister och vilka andra åtgärder jag avser att föreslå för att bekämpa inhemskt svartarbete och skattefusk, samt vilka initiativ jag avser att ta för att Skatteverket ska få nödvändiga resurser till detta i höstens budget. På uppdrag av regeringen har Skatteverket gjort en uppföljning av systemet med personalliggare i restauranger och hos frisörer och den till detta kopplade möjligheten till oanmälda kontrollbesök. Uppföljningen tyder på att systemet varit effektivt. Företrädare för olika branscher har tagit kontakt med regeringen och anmält intresse av att få ingå i systemet eller delar av det. Inom Regeringskansliet har ett arbete inletts för att utvärdera systemet och eventuellt föreslå förändringar. Arbetet med att utforma kontrollverksamheten på bästa sätt med utgångspunkt från användningen av certifierade kassaregister pågår för fullt inom Skatteverket. Jag har fullt förtroende för att verket kan sköta det arbetet utan några ytterligare initiativ från min sida. Som jag har sagt i många tidigare sammanhang anser jag det vara mycket viktigt att bekämpa svartarbete och annat skattefusk, och jag är alltid beredd att pröva idéer om hur detta kan ske på ett bättre sätt. Men resursfrågorna för Skatteverket, liksom för andra myndigheter, är något som måste lösas i ett sammanhang i det budgetarbete som nu ligger framför oss. Den saken är jag därför inte beredd att gå in på i dag.

Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min interpellation. Fortfarande kan jag av svaret att döma notera att det inte är aktuellt med något regeringsprogram mot skattefusket, utan man avvaktar fortfarande. Jag undrar lite grann varför så lite sker trots allt, även om jag i sommar har noterat att regeringen har gått ut med ett förslag från Skatteverket när det gäller den så kallade räntesnurran och försökt att få igenom Skatteverkets förslag trots att man inte har berett frågan på departementet. Det tycker jag faktiskt tycker verkar vara lite slarvigt. Det har nu också visat sig att man måste revidera sitt ursprungliga förslag. Jag tycker å andra sidan att det är bra att man agerar kraftfullt mot denna räntesnurra som vi har haft sedan i vintras då den uppmärksammades. I övrigt tycker jag att det sker väldigt lite. Skatteverket agerar, och det är bra. Det är mot bakgrund av tidigare beslut som är tagna. Men vi har i en tidigare interpellationsdebatt i våras frågat när regeringen kommer med ett samlat program, för skattefusket är omfattande. Enligt Skatteverket handlar det om 133 miljarder per år, så det är stora pengar vi talar om i det här sammanhanget. Regeringen har haft ett stort program för att komma till rätta med bidragsfusket när det gäller sjukförsäkringssystemet. Men då talar man om 20 miljarder, vilket i och för sig visade sig inte vara det korrekta beloppet, utan det var ett betydligt mindre belopp. Men här är det 133 miljarder. Det är ett väldigt stort belopp! Här skulle regeringen ta fram ett oerhört stort program, tycker jag. Det är det jag efterfrågar nu. Vad är det regeringen vill göra? Vad är det finansministern vill komma med för program? Vi presenterade tidigare i våras ett sjupunktsprogram från s-sidan med åtgärder som vi ville att man skulle vidta. Men jag noterade att finansministern i sitt interpellationssvar säger att man eventuellt ska föreslå förändringar. Det är ju riktigt, som också framgår av interpellationssvaret. Flera branscher har hört av sig, byggbranschen inte minst, med 14 punkter där entreprenörer och fackliga organisationer är överens om vad man vill göra för att komma till rätta med skattefusket. Men regeringen förhåller sig passiv. Det här har varit känt i över ett halvår. Varför händer så lite? Varför tar inte regeringen krafttag i frågan och presenterar ett samlat åtgärdsprogram?

Fru talman! Jag uppskattar Lars Johansson mycket för den samsyn han och jag har kring skattekontrollfrågorna. Kanske är det i Lars Johanssons fall för att han vill ha mycket mer pengar till olika offentliga utgifter som till exempel arbetsmarknadspolitiken, och kanske är det i mitt fall för att jag ser det som ett nödvändigt arbete för att kunna hålla låga skattesatser. Det är viktigt att vi vårdar våra skattebaser och driver in de skatter vi har satt. Men här är s-politiken för mig lite dunkel, lite höljd i en dimma och lite svår att begripa. Vi har nu tagit två stora steg, bland annat med räntesnurrorna. Det är ett skattebortfall som jag i andra interpellationsdebatter har fått uppskattat av Lars Johansson och andra socialdemokrater till en risk på kanske 60 miljarder. Det stänger vi. Vi säkrar bolagsskattebasen. Handelsbolagen och Pandoras ask stänger vi, och det är 6 miljarder. Det är klart att man kan diskutera beredningen av detta, men låt oss inte ha några illusioner om vad det är vi diskuterar. Här är det verkligen fara i dröjsmål. Om vi tillsätter en utredning som under ett, två eller tre år kanske ska sitta i ett brett parlamentariskt samförstånd - för det tror jag vi skulle ha i de här frågorna - och fundera lite, skriva betänkanden och räkna igenom om det är 60 miljarder eller 70 miljarder som vi riskerar att förlora, ja, då skulle vi hamna i en sits där de här skattebaserna redan är på Cayman Island eller på Nederländska Antillerna. Det är fara i dröjsmål, och det är förklaringen till att vi har valt att gå fram med de här frågorna med ett relativt snabbt tempo. Vi har också kommit framåt. Vi har denna vecka remitterat en alternativ skrivning, och jag känner mig trygg med att vi i en bra dialog med företag och företagsägare, banker, industriföretag och vad det nu rör sig om ska komma framåt. Vi kommer att kunna stänga hål i den svenska skattebasen på 13 miljarder från årsskiftet. Det är mycket viktigt. Det är kanske de mest omfattande åtgärderna som har gjorts för att säkra den svenska skattebasen på lång tid. Hur är den socialdemokratiska hållningen? Stöder man detta arbete? Kommer man att rösta för Pandoras ask och räntesnurrorna? Eller är det Thomas Östros linje som gäller, att man gnäller på att det har varit osäkerhet i beredningen och därför inte ger besked om hur det blir? Vad blir beskeden från Socialdemokraterna? Är ni med och stänger räntesnurrorna? Är ni med och tar ansvar för att Pandoras ask inte ska vara en flyktväg från de svenska skattereglerna? Jag vill gärna ha de beskeden för jag tycker att det är en anständighet och en viktighet i diskussionen att vi får klart för oss vad som gäller. Om Socialdemokraterna vill satsa mer pengar till Skatteverket välkomnar jag det. Om vi kan diskutera kontrollinsatser i samband med personalliggare välkomnar jag det. Att vidga systemet välkomnar jag. Det är sådant vi arbetar med; det är sådant vi är överens om; det är sådant som är viktigt; det är sådant som vi ska göra. Men nu gör vi saker. Vi vidtar två viktiga åtgärder för att säkra skatteintäkterna. 6 miljarder och 7 miljarder, tillsammans blir det 13 miljarder. Vad är det socialdemokratiska beskedet? Gäller Thomas Östros dimma, eller ska vi få klara och raka besked? Kommer Socialdemokraterna att stödja regeringens linje i de här frågorna?

Fru talman! Jag kan vara väldigt tydlig mot finansministern. När det gäller räntesnurrorna är det klart att vi kommer att stödja ett sådant förslag från regeringen. Vad jag nämnde var bara att jag tyckte att det var lite konstigt när jag tog del av remissen att det var Skatteverkets promemoria och att den inte var beredd av Finansdepartementet på något annat sätt än att man sade att den skulle gå ut på remiss. Jag upplevde då att det kanske var lite fyrkantigt. Man kanske kunde ha tittat på lite olika alternativ. Nu har ju finansministern gjort det och skickat ut en snabbremiss på ytterligare ett alternativ för att stoppa räntesnurran, och det tycker jag är alldeles utmärkt. Vi har ingen annan uppfattning i sak när det gäller denna fråga. Det var bara det jag sade tidigare. Det stöder vi alltså absolut! Och att man på olika sätt stänger olika skatteparadis är ju också sådant som vi tidigare har debatterat, och där tycker vi att det är oerhört viktigt att man från regeringens sida agerar snabbt. Jag tror inte heller att man ska ha några långtidsutredningar om sådant här, utan detta ska man ju klippa omgående. Det här uppmärksammade jag själv för övrigt på julafton förra året, så jag har varit ganska aktiv i diskussionen kring just räntesnurrorna. Det är oerhört väsentligt att man kommer till rätta med det så snabbt som möjligt. Däremot är jag mer fundersam när det gäller det uttalande som finansministern gjorde i samband med att detta skickades ut på remiss i somras, nämligen att de intäkter man skulle få med räntesnurran skulle användas till att sänka bolagsskatten med ett antal procent. Vi vet ju att en procent kostar ungefär 4 miljarder, och att med en gång täcka in ett skattebortfall, ett skattefusk, för att sänka bolagsskatten, ifrågasätter jag å andra sidan. Men det är en annan diskussion, och det var lite grann vad man ska använda skattepengarna till. Men att man ska ha ordning och reda på skatteintäkterna, där är vi helt överens. På den punkten behöver inte finansministern känna någon oro. Men jag tycker fortfarande att just det som vi pratade om nu med räntesnurrorna är alldeles utmärkt. Men sedan är det de andra åtgärderna. Jag fick inget svar nu i finansministerns andra inlägg - jag kanske får det nästa gång - på frågan varför man väntar och inte agerar lite mer kraftfullt när så många olika branscher har talat om att man vill ha aktiva åtgärder från regeringens sida. Jag var på en debatt i somras i Almedalen, tillsammans med övriga partier för övrigt, och diskuterade just det här med byggbranschen. Man var oerhört engagerad i den här saken och menade att det är oerhört viktigt att komma till rätta med den osunda konkurrens som finns inom byggbranschen på grund av att man håller på med svartarbete. Det är det ena. Det andra, som är ännu tydligare nu och som vi kan se fler och fler rapporter om, bland annat från Ekobrottsmyndigheten, polisen och Skatteverket, är problemen med den ekonomiska brottsligheten och med de kriminella gäng som agerar inte minst inom byggbranschen men också på andra håll. Man tvättar svarta pengar och agerar på olika sätt. Det är otrevligt på många sätt. Det skapar en osund konkurrens, men det skapar också otrevligheter på arbetsplatserna där man bland annat hotar dem som inte ställer upp på de villkor som de olika kriminella gängen agerar med. Det gör att det är ännu viktigare att komma till rätta med ID-brickor på arbetsplatser, personalliggare, och att man kan göra oanmälda besök från Skatteverket och kanske andra myndigheter för att komma till rätta med de avarter som finns inom de här branscherna. Jag tycker att det vore trevligt om regeringen kom med ett sådant program i samband med höstens budget.

Fru talman! Jag satt här i kammaren och lyssnade tidigare då Anders Borg pratade om att det ska vara ordning och reda och kontroll av a-kassan. Han sade att det var arbetslinjen. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Då kan man fråga sig om det gäller på även andra områden än bara a-kassan. Det är nämligen så att i den skattefelskarta från Skatteverket som har nämnts som pekar på ett skattefel på 133 miljarder kronor är en väldigt stor post i det man kallar för mikroföretagen. Där beräknas man göra skattefel, fuska eller göra misstag på 52 miljarder kronor. Nu har regeringen fått tillbaka en utredning som man har beställt som handlar om F-skatt åt flera , som den heter. Jag hade en interpellationsdebatt med statsrådet Littorin om detta i just den här kammaren. Den utredningen har nu kommit fram till att med det system som vi har i dag och hur det fungerar i dag med F-skattsedel är det faktiskt så att man använder sig av F-skattsedelmodellen också i skattefuskssammanhang. Utredningen har också kommit fram till att det inte är några problem i dag att få F-skattsedel. Däremot konstaterar man att skatteundandragandet kommer att öka med det förslag som man lägger fram. Då blir min naturliga fråga i detta viktiga ämne till finansministern om finansministern är beredd att ge Skatteverket möjligheter till att ha lite mer kontroll. Vi kan jämföra med kontroll av a-kassan. Det här är ingenting som vi kan negligera. Det handlar om oerhört mycket pengar, speciellt med tanke på att vi, precis som nämnts här tidigare, behöver mycket pengar för att klara av den framtida välfärden också. Det är jättebra att regeringen ger sig på den så kallade räntesnurran. Det tycker jag är jättebra. Men frågan är om Anders Borg kommer att medverka till att genomföra förändringar så att fler kan få F-skattsedel, som i många fall i dag används just för skatteundandragande. Utredningen skriver alltså att det kommer att öka skatteundandragandet. Betyder det också då att Anders Borg är beredd att ge Skatteverket bättre möjligheter, kanske lite mera resurser och nya verktyg för att kunna beivra och bekämpa det fusk som finns i mikroföretagen? Jag tycker att det är relevant att ställa den frågan i samband med den här interpellationen. Jag kan också nämna att utredningen ifrågasätter behovet av en utvidgning av det här med F-skattsedel. Det skulle vara roligt att få en kommentar från finansministern om just detta med att det pågår ett stort skatteundandragande i mikroföretagen. Det här hålet måste vi ju med gemensam god vilja försöka täppa till. Då kan det inte vara lämpligt, inte ens logiskt, att gå åt andra hållet och ändra lagstiftningen så att skatteundandragandet skulle öka. Det skulle jag gärna vilja få en kommentar om.

Fru talman! Det finns olika skattemoral i det här landet på individnivå, men jag tror för min del att det råder stor enighet mellan partierna i riksdagen, inte minst i skatteutskottet, om att det är väldigt viktigt att vi täpper till alla hål, framför allt av det skälet att osund konkurrens är någonting som är väldigt besvärligt att hantera annars. Jag har suttit längre än övriga debattörer här i skatteutskottet. Jag noterade att vi från den dåvarande oppositionen nog agerade en smula annorlunda än den nuvarande oppositionen gör. Det var ganska mycket tal också under förra mandatperioden om olika åtgärder, men några försök att partipolitisera det, som om vi skulle vara något bättre och ha högre moral, som Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet genom Lars Ohly i Gnesta ofta vill framstå som att de har, tycker jag att vi avstod från. Vi såg det framför allt som en nationell angelägenhet att minska olägenheterna för dem som betalar skatt precis som man ska göra. Jag tycker att det är viktigt att få säga detta eftersom vi under det senaste året har haft en ganska infekterad debatt där Socialdemokraterna har efterlyst förslag efter förslag som de själva har lagt fram och som vi hela tiden har godkänt där vi i andra sammanhang har gått före. Alla de förslag som Lars Johansson och Thomas Östros presenterade i Dagens Nyheter som ett nationellt program tidigare i vår, för något halvår sedan, var i själva verket förslag som kommer från Skatteverket och har debatterats i skatteutskottet. På en del punkter har jag varit med och velat gå längre, till exempel med oanmälda besök på arbetsplatser, än dessa förslag. Men jag har förståelse för att rättssäkerhetsaspekter och så vidare också måste vägas in. När det gäller kassaregister kan man ha lite olika åsikt om var gränsen ska gå, men det har inte funnits någon oenighet om riktningen. Fru talman! Jag är ganska irriterad över att på något sätt bli framställd som mindre angelägen att komma åt ekonomiska fifflare och brottslighet. Jag menar att det inte finns någon skillnad mellan partierna i riksdagen på den här punkten. Detta borde vara en av de frågor där vi i god enighet kan förse Skatteverket med de olika verktyg, en hel verktygslåda, som Skatteverket behöver för att komma åt olika former av detta och minska den osunda konkurrensen. Det är det som är det gemensamma målet, som jag ser det. Jag betraktar mig själv och Anders Borg som goda socialdemokrater i moraliskt hänseende här när det gäller att komma åt den osunda konkurrensen. Jag skulle uppskatta om Socialdemokraterna också kunde se att det har hänt väldigt mycket under den här mandatperioden. Jag skulle vilja gå så långt, fru talman, som att säga att det förra mandatperioden var mycket snack men lite verkstad på det här området. Nu kanske det inte är så mycket snack, men det är mycket verkstad!
Fru talman! Låt mig vara väldigt tydlig med att tacka Lars Johansson och Raimo Pärssinen för de utomordentligt klara beskeden. Det har rätat ut den osäkerhet, den dimma och den oklarhet som Thomas Östros skapat genom att antyda att Socialdemokraterna har en annan syn på räntesnurror och på Pandoras ask. Jag delar Raimo Pärssinens ingångsvärde i den här diskussionen. Det är väl alldeles självklart att ha god kontroll över offentliga medel, om det sedan gäller skattesystemet, sjukförsäkringen, a-kassan, försvaret, polisen eller vad vi nu använder skattebetalarnas pengar för. Det ska vara god kontroll och uppföljning. Rätt pengar till rätt plats är det som vi ska eftersträva. Låt oss notera att vi har gjort en del i fråga om sjukförsäkringen och på a-kassan. Vi har fått mycket kritik från Socialdemokraterna för det, men på det området där kontrollarbetet gett några stora resurser är på skattesidan - räntesnurran 7 miljarder, Pandoras ask 6 miljarder. Det är på de områdena som vi verkligen vågat ta lite tuffare diskussioner för att säkra att vi har ett system som fungerar. Låt mig vara klar. Om vi får Kleopatras spegel eller janusansikte eller något annat kreativt marknadsföringsnamn från redovisningsbyråerna här framöver kommer vi att agera igen. Skatter ska betalas, skattesatserna ska vara låga, skattesystemet ska vara effektivt. Vi kommer att agera. Vi kommer inte att sitta på händerna eller dra ut i långbänk i utredningar. Det måste vara så att vi aktivt vårdar vår skattebas när det uppkommer olika sätt att undandra sig att betala den skatt som vi är överens om ska betalas. Låt mig säga att jag kanske inte välkomnar lika mycket, men föga förvånande, Lars Johanssons besked om att han är mer skeptisk till skattesänkningarna. Vi ska i och för sig få se i budgeten vad det blir för skattelättnader för företagarsektorn. Min erfarenhet är av Lars Johansson att han aldrig tvekat om att försvara den socialdemokratiska skattechock på 40-50 miljarder som man förbereder. Det blir naturligtvis en fortsättning på den diskussionen när vi väl är framme. Men låt det inte skymma att det centrala är att vi i riksdagen är överens om att arbetet ska drivas framåt. Jag är dock inte överens med Gunnar Andrén. Jag har en diametralt skild uppfattning. Det är naturligtvis inte så att Gunnar Andrén eller jag är goda socialdemokrater. Det är Lars Johansson som är en god moderat. Han vill ha god ordning i skattesystemet och se till att skatterna betalas i enlighet med regelverket. Det är god moderat, god folkpartistisk politik, god allianspolitik, och det är naturligtvis glädjande att Lars Johansson ansluter sig till den hållningen. Men framför allt är det glädjande att Socialdemokraterna så tydligt ger ett besked om att vi ska hålla god ordning i skattesystemet också när det gäller räntesnurror och Pandoras ask.

Fru talman! Jag betraktar mig som socialdemokrat själv. Det är en gammal socialdemokratisk tradition att man ska göra rätt för sig. Oavsett om det gäller skatter eller avgifter ska man göra rätt för sig. Det är glädjande att också Moderaterna har samma uppfattning som Gunnar Andrén. Så jag tror inte att vi behöver debattera den frågan mer, utan vi har sedan olika politiska uppfattningar om vad skatterna ska användas till och hur stora de ska vara. Men vi lägger alltid till att man inte bara ska ha skatter för att finansiera utan också för att utjämna inkomstskillnader i samhället. Där är vi tydliga, och där är ni otydliga, tycker jag. När det sedan gäller skattefusket har Thomas Östros och jag precis samma uppfattning om räntesnurran. Att han skulle humma om något annat vet jag inte var finansministern har fått ifrån. Det var mer en hanteringsfråga, men själva sakfrågan har vi ingen annan uppfattning om, absolut inte. Vi står bakom alla sådana försök, och vi tycker att det är bra att man nu vidtar åtgärder för att få bort räntesnurrorna. Jag har fortfarande inte fått något besked från finansministern om det kommer något aktivt program när det gäller de andra åtgärder som olika branscher frågar efter, med kopplingen till den ekonomiska brottslighet och övrig brottslighet som vi har börjat se i allt större omfattning inom skatteområdet. Det är viktigt med en signal från finansministern här, på samma sätt som när det gäller räntesnurrorna. Det är jätteviktiga besked från regeringen om att sådant där får man inte hålla på med, det där kommer vi att täppa till i fortsättningen. Oavsett vilka jurister ni använder er av kommer vi att se till att täppa till nätet. På samma sätt ska det gälla här, och där har jag ännu inte fått något besked.

Fru talman! Jag vet inte vad jag ska säga. Nu har Anders Borg stått här och slagit sig för bröstet och kallar sig själv och andra för goda moderater eller socialdemokrater och försöker blanda ihop det. Det är väl en våt dröm som Moderaterna har att bli betraktade som socialdemokrater. Det började inte så bra för regeringen, Anders Borg, med tanke på det Gunnar Andrén säger om att vara överens om att vi ska ha hög skattemoral i det här landet. Så är det, eller hur? Men det börjar inte så bra för regeringen när man fastnar med händerna i syltburkarna därför att det visat sig att man hade fuskat med skatten. Min fråga var ganska enkel: Hur ställer sig finansministern när utredaren säger att om vi öppnar för fler att få F-skattsedel kommer skatteundandragandet att öka? Finansministern kommenterade det inte med en stavelse i förra inlägget. Det kan jag be honom att göra nu, även om han kanske säger: Vi får se hur vi gör. Men principiellt, vad säger man när utredaren säger att det kommer att leda till att skattefusket ökar? Det skulle vara intressant att höra. Vi socialdemokrater tycker att den här regeringen kontrollerar men även jagar. Folk blir hårt ifrågasatta om de är sjuka eller inte. Folk med diagnoser och sjukdomar ska jagas, medan man inte får ett svar på vad vi ska göra åt mikroföretagen där det konstaterats att skatteundandragandet är väldigt stort. Inte en kommentar till det! Jag förbehåller mig rätten att kalla mig socialdemokrat, och jag kommer banne mig aldrig att bli moderat!

Fru talman! Vem som ska anses vara vad är en bifråga. Jag ansluter mig gärna till Anders Borgs tolkning att vi ska ha hög skattemoral i alla partier och över huvud taget. Det kan vi väl bli överens om. Vi kan strida om andra frågor än den etiska här. Lars Johansson efterlyser ett nationellt program och utgår från sin och Thomas Östros artikel i Dagens Nyheter härförleden. När jag läser den, och som jag minns den, finns det inget förslag som inte Skatteverket står bakom och arbetar med. Det är det som är det väsentliga. Vi måste arbeta med konkreta förslag och se till att Skatteverket får de verktyg som de behöver för att stävja osund konkurrens i alltför många branscher. Det gäller också det som Raimo Pärssinen säger om dessa 52 miljarder, att det uppenbarligen finns ett skatteundandragande. Men min uppfattning, fru talman, är att Skatteverket ofta kommer med väldigt bra förslag som sedan hanteras i Finansdepartementet. Under den här mandatperioden har det kommit tillbaka väldigt många bra förslag. Det finns därmed också en signalverkan från Skatteverket och Finansdepartementet att det kommer att löna sig sämre att vara skattefuskare därför att risken att åka fast kommer att öka i alla branscher. Av de myndigheter som jag har kommit i kontakt med vill jag gärna säga att Skatteverket är det som jag beundrar mest. Det är enkelt att komma i kontakt med Skatteverket. Man får klara besked från dem. Raimo Pärssinen säger att människor jagas. Men det görs inte från Skatteverket. Det gör andra myndigheter. Jag uppfattar inte att Skatteverket jagar enskilda människor eller företag, utan det är en ganska serviceinriktad institution.

Fru talman! Jag är precis som Lars Johansson uppfostrad i en tradition att man ska göra rätt för sig. Jag välkomnar det som en utgångspunkt från Lars Johansson i den här debatten. Jag är glad över beskedet att Thomas Östros har precis samma uppfattning, absolut, i fråga om Pandoras ask och räntesnurrorna. Det är ett viktigt besked att det finns en bred uppslutning kring de viktiga åtgärder vi ska vidta på det området även om de är kontroversiella. Jag som finansminister kan aldrig backa från områden där det blir kritik om det är nödvändigt för att vi ska få in våra skatteintäkter eller därför att det är nödvändigt för att vi ska hålla ordning på våra offentliga finanser. Sedan finns det stora skillnader mellan mig och Lars Johansson. Jag ska berätta om den kanske allra största. Lars Johansson talar om att omfördela; då måste man höja skatten. Det vet vi: Med 40, 50 eller nu med de här ytterligare skattehöjningarna kanske ännu mer ska Socialdemokraterna omfördela. För mig är omfördelning att sänka skatten, när skattesänkningar leder till att fler människor kommer i arbete, när skattesänkningar gör att utanförskapet minskar och när skattesänkningar gör att arbetslösheten pressas tillbaka. Den bästa, viktigaste och mest centrala omfördelningen är alltid att lägga grund för full sysselsättning. Där finns en skillnad mellan mig och Lars Johansson. Raimo Pärssinen börjar tala om syltburken. Den kan man naturligtvis föra en lång diskussion om. Gunnar Sträng, Ove Rainer, Thomas Bodström - vi kan utvärdera alla dem som av misstag begått felaktigheter och naturligtvis sedan beklagat detta. Men det skulle vara mig främmande att stå och utvärdera Gunnar Strängs, Ove Rainers eller Thomas Bodströms gärningar på den grunden. Jag hoppas inte heller att det var Raimo Pärssinens uppfattning om min gärning som antyddes. Det finns andra stora skillnader mellan mig och Lars Johansson. Vi får fortsätta debatten vid ett annat tillfälle.